Herr talman! Det lider mot middag, och man kan — för att göra en återblick — säga att dagens dechargedebatt inte har varit präglad av särskilt skarpa hugg. Ingen hade väl heller väntat sig att några huvuden skulle rulla i dag. När debatten nu är inne i det skede som i utskottsbetänkandet är rubricerat Övriga frågor skall inte heller jag försöka skapa den dramatik som saknats hittills. Jag vill bara erinra om — detta har sagts redan förut i dag — att konstitutionsutskottets arbete, och därmed även dechargedebatten, numera framför allt präglas av en granskning och en redovisning av administrativ praxis i departementen. Därav följer att man måste påtala när denna praxis är olämplig, och nu är vi inne på ett sådant exempel. Herr Hernelius har ganska ingående beskrivit det här utredningsärendet beträffande vissa TV-kassettfrågor och de två diskutabla principer som departementet tillämpat i det avseendet. För det första har uppdraget givits endast i muntlig form och i en situation då det absolut inte förelåg någon brinnande brådska — det var sannerligen inte någon energikris på gång på det här fältet! För det andra har man, långt om länge, betalat ut utredningsarvode till ett enmansbolag. Jag vill påpeka att det finns ytterligare en dunkel sak i den här frågan: nio dagar efter det att denna utredning kommit in till departementet åsattes den hemligstämpel. Jag skall här inte söka efterforska anledningen till just detta, men jag vill väga in en sak till i bedömningen av ärendet, nämligen att det finns ytterligare exempel på hur just industridepartementet har gett sådana utredningsuppdrag till enmansbolag.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

Herr talman! I en sak är utskottet helt enigt här, nämligen att det inte är lämpligt att ge utredningsuppdrag muntligen, så att det inte finns någon som helst skriftlig dokumentation på det. Vi får väl hoppas att denna utskottets enhälliga åsikt kommer att respekteras av departementen i framtiden. Sedan har vi också utbetalningen av pengarna till ett enmansbolag, som i detta fall väl snarast får kallas ett skatteflyktsbolag. Utskottsmajoriteten skriver: ”Det har vidare ifrågasatts lämpligheten i att — som skedde i förevarande fall — anförtro uppdraget åt ett s.k. enmansbolag.

Folkpartiet är motståndare till sådana skatteflyktsbolag och detta slag av skatteflykt, och jag lever faktiskt i den tron, att även socialdemokraterna är motståndare till sådana saker. Därför tycker jag det är litet underligt att socialdemokraternas representanter i utskottet inte anser att det finns anledning att rikta någon som helst anmärkning mot vad som har hänt i det här fallet. Ännu konstigare är kanske att inte heller kommunisternas representant i utskottet har reagerat, utan tycker att denna form av skatteflykt är någonting som man gott och väl kan godkänna. Det kan icke vi i folkpartiet göra, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen O.

Herr talman! Den här frågan gäller två saker, dels att ett uppdrag lämnats muntligen, dels att det gavs åt ett s.k. enmansbolag. I vad gäller den första delen vill jag erinra om att det inte finns några direkta föreskrifter om i vilken form departementen skall lämna ut utredningsuppdrag. Detta hände för fyra år sedan och vi kan i dag konstatera att det knappast medförde några problem eller svårigheter att uppdraget gavs i muntlig form. Även ett muntligt avtal är juridiskt bindande. Ändå har vi i utskottet sagt att det alltid är bäst att man genom en skriftlig handling dokumenterar att ett uppdrag har getts. Vi kan också konstatera att det är den praxis som numera gäller i kanslihuset. Och med ett sådant konstaterande får vi väl betrakta den här saken som utagerad. Så går jag över till den borgerliga reservationen. De borgerliga partierna menar att det var fel att lämna utredningsuppdraget till det här speciella bolaget. De säger att en enkel undersökning skulle kunnat förebygga att uppdraget gavs åt detta bolag. Men det kanske finns anledning att ställa frågan: Vilka nackdelar kan vi nu i efterhand konstatera genom departementschefens val av utredare? Vari består närmare bestämt de skäl som borde avhållit departementschefen från att välja detta bolag att utreda TV-kassettfrågan? Är det inte så att ni på den borgerliga kanten utgår från en felaktig förutsättning? Att ett uppdrag lämnas ut till en juridisk person kan ni i och för sig inte ha något emot, det förekommer i andra sammanhang utan att ni protesterar. Att ett aktiebolag har ett litet aktiekapital har ni i och för sig inget emot, tvärtom går ni faktiskt emot socialdemokraterna när vi vill sätta en gräns för det minsta aktiekapitalet till 50 000 kronor. Att ett företag ägs av en person har ni accepterat i andra sammanhang. Ja, vad är det då som är kvar av den borgerliga kritiken? Såvitt jag förstår är det framför allt en felaktig uppfattning, nämligen föreställningen att utredningen i det här fallet begränsades till insatserna från en enda man. Men så var inte fallet. Företagsledaren spelade visserligen en central roll som samordnare och ledare av utredningen, men dessutom engagerades andra i uppdraget. Att detta PM kunde åstadkommas på så kort tid berodde just på att flera människor engagerades i arbetet. Detta bortser de borgerliga från, och det kanske är därför som deras reservation fått en något underlig utformning. Herr Nordin talar om att utbetalningen hade skett långt om länge till detta bolag. Jag vet inte vad herr Nordin har för uppfattning om vad som är länge i sådana här utredningssammanhang, men uppdraget gavs på 111 sommaren 1970 och utbetalningen skedde den 16 oktober samma år. Jag vet inte heller vad herr Nordin har för erfarenhet av utredningars snabbhet. Men enligt mina erfarenheter var det ovanligt snabbt som den här utredningen blev klar och utbetalning skedde. Sedan går herr Nordin in på att det skulle vara fråga om en hemligstämpling av utredningen, vilket han tycker är underligt. För min del skulle jag till att börja med vilja säga att jag upplever det som underligt att herr Nordin aktualiserar den här frågan i detta sammanhang. Vi har behandlat ärendet i utskottet, och aldrig har några sådana här anmärkningar kommit. Om herr Nordin haft sådana här synpunkter är det utomordentligt beklagligt att han inte har aktualiserat dem i utskottet. Att i debatten här kasta in en fråga som över huvud taget inte varit föremål för utskottets granskning tycker jag är märkligt. I själva sakfrågan kan jag upplysa herr Nordin om att det inte var någonting underligt med denna s.k. hemligstämpling. Utgångspunkten var given: utredningen skulle så långt möjligt vara offentlig. Endast de ansnitt som berörde planer hos enskilda företag som sysslar med TV-kassettfrågor och som utredarna informerats om under tysthetslöfte skulle hemligstämplas. Detta är ett normalt och korrekt förfaringssätt för skydd av tredje man. Det är alltså ingenting underligt som förekommit i det här sammanhanget. Herr Lindahl i Hamburgsund var mycket bestämd i sin karakteristik av det här företaget. Ingen av de två andra deltagarna i debatten gjorde sådana uttalanden som herr Lindahl. Han talade om att det var ett skatteflyktsbolag osv. Även om det egentligen inte har med den konstitutionella prövningen att göra skulle jag ändå mot bakgrund av den smutskastning som förekommit i pressen och av vad som här insinueras ändå vilja säga följande i skattefrågan. Dess bättre har vi fått en allt effektivare skattekontroll. När insinuationerna förekom i pressen i höstas gjorde skattemyndigheterna en sedvanlig kontroll och gick igenom verksamheten under de senaste fem åren, något som jag förmodar att ägaren av bolaget hälsar med tillfredsställelse. Vid den granskningen kom det fram att allt hade gått riktigt och korrekt till. Det finns seriösa bolag och mindre seriösa. Det här torde höra till den första kategorin, och det var väl den bedömningen som departementschefen gjorde när han lämnade ut uppdraget.

Herr talman! Beträffande den första delen av diskussionen här säger herr Bergqvist att det inte finns några föreskrifter om hur man skall ge offentliga uppdrag från ett departement. Nej, herr Bergqvist, men det finns något som heter god ordning. Det innebär att man inte ger muntliga uppdrag och därmed åsamkar statsverket förpliktelser utan att detta finns i något papper. Det hör till god ordning. Det andra är att ha kontoret på fickan, något som jag talade om före middagspausen. Det bör inte en industriminister eller ett departement ha! Nu säger herr Bergqvist att praxis har ändrats och att saken därmed är utagerad. Jag hoppas det, och jag hoppas att också andra departement än industridepartementet iakttar god ordning i det avseendet i fortsättningen, och i så fall har konstitutionsutskottets ingripande gjort sin nytta. Detta om den delen. Den senare delen vet jag inte om jag skall befatta mig så mycket med. Majoriteten säger att man inte kan rikta någon anmärkning mot departementschefens val av utredare. Vem är utredaren? Det har vi inget papper på! Men av betalningen att döma är det Conseil AB. Varför går man omvägen över Conseil AB? Varför ger man inte företagsledaren direkt uppdraget, eftersom företagsledaren är Conseil AB? Redan det är ju en grund för anmärkning. Varför skall man göra en kringgående rörelse till en person som utgör ett bolag när han lika gärna själv kan få uppdraget? Jag vill också tillägga att i sådant fall hade ju personen kunnat åtnjuta det avdrag som bolaget tillgodogjort sig — säkerligen med all rätt, eftersom herr Bergqvist säger att skattemyndigheterna gjort en granskning och inte funnit anledning till ingripande. Jag tycker att herr Bergqvists försök till förklaring är ganska krystat — och det tycker han nog själv. Har han inte använt middagsrasten bättre än till att hitta på det här, då har han inte använt den väl!

Herr talman! Herr Bergqvist drar en riktig slutsats av det resonemang som förts av herr Hernelius, herr Lindahl i Hamburgsund och av mig när han noterar att det är i den andra frågan som meningsskiljaktigheter finns. När det gäller den första frågan får vi tro på att det hela numera fungerar gott och väl i departementet. Den andra frågan gäller den omständigheten att det här uppdraget getts till ett s.k. enmansbolag. Herr Bergqvist gjorde ett stort nummer av ett yttrande som jag fällde, nämligen att man sent omsider betalat för uppdraget. Jag avsåg härmed att det förflutit relativt lång tid från det att uppdraget till Conseil gavs till dess att uppdraget såsom sådant redovisades i departementsprotokoll. Det här var ingen stor utredning; såvitt jag kunnat finna omfattade den totalt 38 sidor. Som jag sade i mitt första inlägg skall jag inte forska så värst mycket i anledningen till att utredningen rubricerades som konfidentiell och att statsrådet av den anledningen satte stämpeln ”Hemlig” på den. Nej, huvudfrågan gäller den omständigheten att departementet anlitat ett enmansbolag. Som jag sade upplever jag det som mycket otillfredsställande att departementen anlitar enmansbolag. Det förekommer i vårt land i alltför stor utsträckning en verksamhet som är diskutabel just på grund av den här speciella företagsformen. Våra meningar går isär bara i frågan om var man i framtiden skall sätta gränsen för minimibeloppet för aktiebolag. Regeringspartiet anser att minimibeloppet skall vara 50 000 kronor, medan bl.a. vårt parti stannat för 20 000 kronor. Oavsett vilken gräns vi väljer kommer det i fortsättningen att bli svårare än hittills att sätta i gång med den här sortens verksamhet. Jag hade faktiskt väntat mig att departementet och regeringen skulle gå före med gott exempel. Jag vet att det finns statliga myndigheter, som principiellt inte lämnar uppdrag till enmansbolag. Såvitt jag känner till gör Stockholms universitets förvaltning inte detta, vilket jag tycker är ett gott exempel på hur en myndighet skall uppträda. Jag hade kanske hoppats att också regeringen skulle följa detta goda exempel i fortsättningen.

Herr talman! Vi kanske kommer tillbaka till den första punkten, där vi uppenbarligen är eniga om att uppdraget skall ges skriftligt. Herr Bergqvist anser att det är klart att bolaget har fått uppdraget och att det inte finns något att anmärka på valet av utredare. Om utredaren är företagets ledare tycker jag nog att det kan vara ett rimligt val. Det är onekligen en person som borde veta mycket och lätt kan få ytterligare kunskaper t.ex. i fråga om TV-kassetter. Men att bolaget, vars huvudsakliga sysselsättning enligt bolagsordningen är att bedriva konsultverksamhet i vattenanläggningsteknik, skulle vara en lämplig utredare i detta fall kan vara mer diskutabelt. Herr Bergqvist var litet bekymrad för att jag kallar bolaget för ett skattebolag. Ja, det tänker jag nog fortsätta att göra. Jag kan däremot inte påstå att det på något sätt skulle vara fråga om oegentligheter. Tvärtom är det en mycket legal metod att minska ned sina skatter som här har begagnats. Frågan är dock om det är en metod som ett statligt departement skall stödja. Jag tycker inte det. Herr Bergqvist anser däremot att det är rimligt att man gör det. För upplysnings skull kan jag nämna att de 12 500 kronor som detta utredningsuppdrag gav bolaget var dess huvudsakliga inkomst under det verksamhetsåret. De totala intäkterna uppgick till ca 15 000 kronor. I stort sett alltsammans blev avskrivet väl snabbt. Skatten nedbringades och blev mycket obetydlig. Därför torde beteckningen skattebolag vara i allra högsta grad rättvis. Även herr Bergqvist måste efter en stunds närmare eftertanke erkänna att så är fallet.

Herr talman! Herr Nordin kommer tillbaka med talet om hemligstämpling, vilket förvånar mig. Är det brist på argument eller vad är det fråga om? Jag har talat om för herr Nordin vad det rör sig om. I denna utredning ingick bl.a. några avsnitt som berörde planer hos enskilda företag som sysslar med TV-kassetter och som hade informerat utredningen under tysthetslöfte. I enlighet med korrekt förfaringssätt hemligstämplades just dessa saker. Men huvuddelen av utredningen är inte hemligstämplad, och jag skulle vilja föreslå att herr Nordin ber att få läsa denna utredning. Det kan kanske vara intressant. Jag anser att de borgerliga är desorienterade om de faktiska förhållandena i detta fall. I reservationen sägs: ”Om uppdrag lämnas åt juridisk person bör uppgift först inhämtas om karaktären av företaget och om dess rörelse.” Det håller jag med om. Så fortsätter reservationen: ”En enkel undersökning hade kunnat förebygga att utredningsuppdraget gavs åt detta bolag.” De borgerliga verkar vara okunniga om att departementschefen kände till bolaget och visste att utredningsarbetet skulle bedrivas av flera personer och med företagsledaren som samordnare och huvudansvarig. Det är väl egentligen detta som det hela handlar om. När det gäller inställningen till bolag som försöker komma undan skatten så vill jag säga att jag upplever det som en oerhört viktig fråga. Jag anser dels att det har skett en överetablering av mindre bolag, dels att det behövs en ännu hårdare kontroll av de mindre bolagen. Ett sätt att flytta saker i rätt riktning kan vara att höja upp aktiekapitalet till 50 000 kronor, som förra årets riksdag beslutade. Ja, vad händer nu? De borgerliga försöker skära ner det beloppet till 20 000 kronor. Ett annat sätt är att effektivisera taxeringskontrollen och revisorernas kontroll av bolag och där tror jag att det på längre sikt helt enkelt måste bli så att det i varje bolag finns en offentlig, av länsstyrelsen tillsatt revisor. Det skulle i och för sig kunna vara de personer som nu fungerar på privat basis, men för att komma till rätta med de kontrollproblem som finns i fråga om mindre bolag är det viktigt att de vanliga företagsrevisorernas verksamhet aktiveras.

Herr talman! Tillåt mig notera att mitt mycket kortfattade omnämnande av hemligstämpeln i varje fall har lockat herr Bergqvist till att i stort sett lyckas med att förklara varför den här utredningen kom till.
Herr talman! Vi skall väl inte fortsätta den här debatten så länge till, men jag vill säga att herr Bergqvist gör det inte bättre för sig med sina inlägg. Nu bekräftar han att departementschefen väl kände till bolaget och dess karaktär, och sedan söker herr Bergqvist komma ifrån saken genom att tala om bolag i allmänhet, revisionskontroll, aktiekapital osv. Jag delar herr Bergqvists uppfattning att det finns många sådana här bolag som man behöver hålla kontroll på.

Sådana bolag bör man nog riktigt hålla ögonen på. Jag förstår inte vad de fyller för uppgift, och jag begriper fortfarande inte varför departementschefen, om han kände till detta bolag, gav uppdraget åt bolaget och icke till ägaren-företagsledaren i stället.
Herr talman! Herr Bergqvist har tydligen insett att det faktiskt är fråga om ett skattebolag, varpå han börjar prata om bolag i allmänhet för att inte gå alltför noga in på den detaljen. Jag glädjer mig åt den begynnande klarsynen. Låt oss också konstatera att det hade varit betydligt bättre, om utredningsuppdraget hade givits direkt till personen i fråga. Då hade vi sluppit allt detta. Kort sagt: Uppdrag av det här slaget liksom andra uppdrag bör ges till en person som är satt till att utföra det och inte till mer eller mindre tvivelaktiga bolag. Det är ju vad det hela handlar om til syvende og sidst och inte om bolag i allmänhet.

Herr talman! På den borgerliga kanten bortser man här i varje inlägg, precis som man gör i reservationen, från att flera personer engagerades i utredningen och att flera personer arvoderades för detta. Situationen blir en annan om man tar in det i bilden. Jag kan inte underlåta — även om diskussionen har varat en stund — att ändå säga att jag upplever en ur granskningssynpunkt något vanmäktig, jag vill kalla det hackspettspolitik från de borgerliga. Här plockar man nu fram detta speciella exempel. Man vet att man har en kvällstidning bakom sig som inte alltid är så noga med att presentera fakta — jag vill inte säga att man tar upp fallet just av den anledningen, men faktum är att detta är ett fyra år gammalt fall. Det är i och för sig rimligt och riktigt att vi diskuterar det, men förra året gavs det också ett uppdrag till ett enmansbolag. Det känner utskottet väl till, eftersom det står i de handlingar vi haft att arbeta med. Varför har man på den borgerliga kanten icke haft ett enda ord av kritik mot att ett uppdrag gavs till ett enmansbolag under förra året? Varför har man varit så oerhört fixerad vid det här fallet? Även om detta är en principiell debatt är det klart att det hade gett ett starkare intryck om man från den borgerliga kanten sagt: Detta är inte någon engångsföreteelse, se här, det har upprepats så sent som i slutet av förra året. Men icke under utskottsbehandlingen och icke i något annat sammanhang har man andats ett ord av kritik mot det. Jag får det intryck man ibland har när det gäller den borgerliga dechargedebatten över huvud taget att man hoppar på en detalj här och en där. Det är inte alltid engagemanget känns så djupt, men man fullföljer till det bittra slutet därför att man har börjat med det. Det finns ingen ordentlig linje i det borgerliga arbetet, och det beklagar jag. Vi skulle kunna ha en mycket spänstigare dechargedebatt om man drev en mera rätlinjig politik från den borgerliga sidan.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i denna debatt. Jag vill bara säga att beträffande andra enmansbolag som har fått uppdrag har vi i utskottet inte stött på något bolag av denna karaktär: ingen person anställd och praktiskt taget ingen annan rörelse. Finns det sådana bolag bör vi titta på dem också, men det får väl bli nästa år. Att det tog så lång tid beror naturligtvis på att uppgiften inte blev känd. Vem kan känna till ett muntligt uppdrag, herr Bergqvist? Hur skall man få reda på det när det inte finns några handlingar? Det är inte så lätt. Jag vill avslutningsvis bara säga att om herr Bergqvist i förra delen av debatten gick med på att vi nu har fått slut på de muntliga uppdragen i departementen, så borde herr Bergqvist också gå med på att vi äntligen införde den regeln i statsförvaltningen — generellt och inte bara partiellt — att betalningar och uppdrag inte skall ges åt enmansbolag av denna karaktär. Det vore en ny vinst av denna debatt. Vad hackspettspolitiken och vanmakten beträffar, beror vanmakten på den borgerliga sidan, om det finns någon, på att kommunisterna har stött herr Bergqvists skatteteorier.
Herr talman! Jag finner åtminstone en klar linje i herr Bergqvists agerande, nämligen vidhållandet av att regeringen har handlat helt rätt i detta fall — även om herr Bergqvist erkänner att hans egna argument inte strikt håller.

Herr talman! Jag tror att det när man läser protokollet från denna debatt ändå kommer att framgå mycket klart att talarna i samtliga inlägg som gjorts från den borgerliga sidan fullständigt bortsett från det förhållandet att det var fråga om en utredning där flera personer engagerades. Men de borgerligas agerande uppvisar brister också i andra avseenden. Ett exempel på hur nonchalant de borgerliga tydligen bedriver sitt dechargearbete är den okunnighet som herr Hernelius uppenbarade i sitt senaste inlägg. Han känner inte till att det under förra året gavs ett uppdrag till ett annat enmansbolag, något som också redovisats i utskottets handlingar. Det uppdraget gavs inte muntligen utan skriftligen. Det finns inget att anmärka i det avseendet. En redogörelse här finns i vårt PM av den 18 februari, som sedan länge funnits tillgänglig för utskottets ledamöter. Det är ett förhållande, som vi då och då kunnat märka, att de borgerliga ofta underlåter att ta reda på samtliga fakta i den fråga det gäller och gärna hoppar på en möjlighet till angrepp utan att riktigt ha täckt in hela faktaunderlaget. Vad beträffar herr Lindahls i Hamburgsund senaste inlägg vill jag säga att det snarast bör åligga den som gör ett påstående om att det förekommit ett från moralisk synpunkt oegentligt handlande att också leda detta i bevis. Herr Lindahl har inte kunnat göra det.
Sedan alla under avsnittet Utanordnande av arvode m.m. för visst utredningsuppdrag anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Näringshjälp i visst fall.

Herr talman! Det ärende som nu behandlas gäller i sak en fråga om näringshjälp i olika avseenden till en enskild person. Men det är som helhet ett stort och krångligt ärende med många turer, som spänner över hela förvaltningsregistret från den enskilde över länsmyndigheter, det centrala ämbetsverket och upp till Kungl. Maj:t. Det är också ett ärende som varit föremål för en omfattande genomlysning av riksdagens revisorer och genom en grundlig utredning av JO-ämbetet, en utredning som redovisas i JO:s senaste ämbetsberättelse. Det stora material som föreligger visar att fel begåtts inom förvaltningen, fel som också JO påtalat. Ärendet som helhet visar på hur lösa grunder för att inte säga hur lättvindigt allmänna medel kan strös ut inom AMS:s verksamhetsområde. Men denna del av ärendet faller inte in under KU:s granskning, och jag skall därför inte uppehålla mig vid den. Vad som gjort att utskottet uppmärksammat den här frågan är att det i JO:s redovisning av ärendet förekommer uppgifter om att handläggande tjänstemän i AMS i det enskilda ärendet utsatts för påtryckningar från kanslihuset — genom ”upprepade telefonsamtal”, som det står i JO:s berättelse. Och JO säger sig inte ha anledning att betvivla att sådana påtryckningar förekommit. Av de handlingar som KU ytterligare införskaffat styrks onekligen uppfattningen att kanslihuset försökt påverka ärendets handläggning och styra beslutet i en viss riktning. I en inlaga till JO anför sålunda en av AMS:s tjänstemän: ”Dessa telefonsamtal framfördes ofta i en ton som av befattningshavaren uppfattades som kritik av bristande intresse och vilja för frågans lösning.” Där talas vidare om ”dessa ovanliga och olustiga påtryckningar”. Enligt den ordning vi har i vårt land får inte ett statsråd eller en tjänsteman i kanslihuset gripa in i handläggningen av enskilda ärenden inom förvaltningen.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

Herr talman! Det här ärendet — emanerar från justitieombudsmannens berättelse — ger klart vid handen att en energisk människa kan få fram rätt mycket pengar från myndigheterna; det gäller bara att vara tillräckligt envis. Till sin rörelse och till sin bostad har vederbörande lyckats få fram 730 000 kronor, varav bostaden till slut kom att kosta 630 000 kronor. På visst sätt har detta samband med den konstitutionella sidan av saken. Hade inte de nämnda påtryckningarna förekommit, hade ärendet säkert fått en helt annan handläggning av AMS. Den byråchef, som fick kläda skott för detta med åtal som följd och sedan åtalseftergift, framhöll att orsaken till hans handlande var de många telefonsignalerna från kanslihuset. Eftersom han var sjuk och svag föll han undan för dessa påtryckningar. Det här skeendet är minst sagt beklagligt. Justitieombudsmannen skriver om den här delen — som JO ju inte annars har att befatta sig med — att han inte har anledning att betvivla byråchefens uppgifter i vad gäller påtryckningarna. Det är en tungt vägande utsaga av en hög jurist. Vid förhör med en rad tjänstemän på AMS kom det fram att man ryktesvägen har hört talas om telefonsignaler, att man har fått påtryckningar, att man haft en känsla av att samtal förekommit etc. En byrådirektör har hört att departementet har ringt ”väldigt mycket” och har själv fått en signal från en kanslisekreterare. Det är klart att departementet i många fall har anledning att kommunicera med underställda myndigheter för att informera sig och dryfta skilda ting, men inte rätt att ingripa dirigerande, och det är uppenbarligen vad som skett.

Skrivelsen gällde dessutom en bostadslånefråga. Vi kan väl lugnt utgå ifrån att en sådan notering på skrivelsen har resulterat i ett och annat telefonsamtal — litet respekt har man väl för en departementssekreterare. Det visar sig också att när denne man sedan tjänstgör i statsrådsberedningen har han själv tagit kontakt med AMS:s arbetsvårdsbyrå. Herr talman! Det är ganska mycket som talar för att den åtalade byråchefen hade rätt när han nämnde om upprepade påtryckningar. Och varför skulle man för resten inte räkna med hans ord när man räknar med andras? JO gör det. Kan man tro den ene så kan man tro den andre. Vi finner det alltså fullt i sin ordning med den för övrigt mycket hovsamt formulerade reservationen under P, som jag med detta, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Den här borgerliga reservationen är helt uppbyggd på antaganden, och i relation till herrar Fiskesjös och Werners i Malmö argumentering nu är den mycket vagt formulerad. Ordval som ”anledning till antagande” ger, tycker jag, närmast intryck av det inte funnits skäl till att avge en borgerlig reservation i detta ärende. Låt mig redan från början slå fast att det som vi nu diskuterar egentligen inte rör kritik mot något enskilt statsråd. Det har i detta fall inte förekommit att något statsråd vare sig direkt eller indirekt försökt inverka på arbetsmarknadsstyrelsens handläggning av ärendet. Såvitt jag kan förstå vill man i reservationen inte heller göra gällande att något enskilt statsråd personligen skulle ha uppträtt på ett felaktigt sätt. Diskussionen, som de borgerliga har aktualiserat, gäller huruvida en departementstjänsteman tagit kontakter som gått längre än som varit motiverat för att få information och som därför kan ha uppfattats som påtryckningar angående ärendets handläggning. I reservationen påstår man inte att det har gått till så. Man utgår i stället från ett antagande, och det är alltså detta antagande som vi eventuellt skall votera om senare här i Nu är det, som sägs i reservationen, så att tjänsteman i kanslihuset icke äger rätt att ge myndighet eller dess tjänstemän bindande order eller direktiv. Detta vet man i kanslihuset, och det bör man också veta i de olika verken. Följaktligen finns det väldigt små förutsättningar för en departementstjänsteman att utöva påtryckningar mot en tjänsteman i ett verk. Vad som här skedde var att den hjälpsökande upprepade gånger hänvände sig till kanslihuset beträffande sin sak. Det var då självfallet en naturlig åtgärd att departementstjänstemannen inhämtade upplysningar från vederbörande ämbetsverk, som i det här fallet var arbetsmarknadsstyrelsen. Herr talman! Det ärende som vi nu har att ta ställning till är ju också prövat av justitieombudsmannen, vilket både herr Fiskesjö och herr Werner i Malmö har berört. Det borde ha haft en viss betydelse, tycker jag, för vår behandling av detta ärende i konstitutionsutskottet och här i kammaren. Det är vi som har utsett justitieombudsmannen. Vi väljer honom och uppdrar åt honom att på riksdagens och medborgarnas vägnar tillse att lagarna efterlevs i förvaltningen. Låt oss visa respekt för justitieombudsmannen och hans ämbete! Vad JO:s behandling av det här ärendet gett för resultat känner herrar Werner och Fiskesjö till. Detta är den juridiska bedömningen, och det bör ju ha viss betydelse för fortsättningen. De borgerliga partierna här i riksdagen och deras företrädare i konstitutionsutskottet har valt att föra fram denna sak i den politiska stridslinjen. Men då måste frågan först bli: På vilken punkt anser ni att JO har brustit i sin behandling av ärendet? Det har ni inte tagit upp i er skrivning. Är det inte er plikt att klarlägga skälet till att ni inte tillmäter JO:s behandling något som helst värde? Vi har full förståelse för att oppositionspartierna på olika sätt söker angripa regeringen. Men det bör rimligtvis vara en verksamhet som utgår från att visa på skiljaktigheter i värderingar — olika meningar i politiska frågor. Det förefaller mig omöjligt att utläsa i vad mån detta ärende ger utrymme för skilda värderingar. Om det inte finns något utrymme härför har, som jag ser det, oppositionen slagit in på mycket betänkliga vägar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi har naturligtvis den största respekt för JO:s verksamhet, och vi har ju varit med om att godkänna hans ämbetsberättelse även i år. Men herr Olsson i Edane har tydligen bristande kännedom om karaktären av JO:s granskning. Statsrådens verksamhet faller ju inte under JO:s kompetens, och där JO:s kompetens slutar tar konstitutionsutskottets kompetens vid. Det är fördenskull vi i dag diskuterar den del av frågan som nu är uppe till behandling. Det finns också anledning påminna om att enskilt statsråd givetvis har ansvaret för vad underordnade tjänstemän i departementet har för sig. Herr Olsson i Edane säger att det är en vag skrivning i reservationen. Det må så vara. Naturligtvis går det inte att vattentätt eller dubbelsidigt bevisa att påtryckning har förekommit, om den som så att säga suttit i den påtryckande änden av telefontråden ihärdigt förnekar detta. Men de indicier som kommit fram i det här ärendet är onekligen starka. Jag kan ytterligare citera ur ett brev från handläggande tjänsteman till ett par medarbetare. Han skriver bl.a.: ”Jag har fått upprepade påstötningar betr. fallet O— — — Vi måste försöka lösa det. Vi gör så här: Och så kommer det konkreta lösningsförslaget. Man måste fråga sig vad en tjänsteman inom AMS skulle ha för anledning att med sina medarbetare tala om påtryckningar, om sådana inte också förekommit.
Herr talman! Herr Fiskesjö förekom mig, men jag vill påstå att herr Olsson i Edane nu verkligen är ute och reser i sitt inlägg. Här granskar vi inte JO:s verksamhet. Vi har ju helt och fullt instämt med JO när det gäller handläggningen av det här ärendet. Men när jag citerade JO gällde det just att han inte haft anledning att betvivla byråchefens ord om påtryckningar, och det anser jag vara ett tungt vägande vittnesbörd. JO hade emellertid den meningen att även om sådana påtryckningar skett skulle byråchefen inte ha tagit någon hänsyn till dem utan handlat efter bästa förstånd i alla fall. — Det är så JO kommer in i bilden. Sedan är det, som herr Fiskesjö sade, resten, handlandet från kanslihusets sida, som faller under konstitutionsutskottets granskning, och där står ord mot ord. Vi har inga protokoll på telefonsamtal och sådant, men jag vidhåller att skall man tro den ene så skall man också tro den andre. Här finns, som nämnts, mycket starka indicier på att det har förekommit påtryckningar, och det är en mycket allvarlig praxis som vi har anledning att stävja med ett ställningstagande i detta ärende.
Herr talman! Efter de här replikerna från herr Fiskesjö och herr Werner förefaller mig borgarnas reservation P ännu mer omotiverad. Herr Werner i Malmö säger — för att börja med honom — att han i stort sett instämmer med JO i dennes granskning. Och herr Fiskesjö säger att det går inte att ”vattentätt” påstå att det här har förekommit påtryckningar. Men om det inte har skett några påtryckningar, varför då en borgerlig reservation? Och om ni misstänker påtryckningar, varför då en så vagt formulerad reservation som enbart bygger på antaganden, andrahandsuppgifter och lösa rykten? Den reservation som ni har fogat till detta betänkande stämmer inte alls med den argumentering ni för här i kammaren.
Herr talman! Herr Olsson i Edane tycks fortfarande tro att JO efter sin granskning av ämbetsverkets handlande har fritagit regeringen från ansvar i denna fråga. Så är ingalunda fallet. JO säger t.o.m. att han inte har någon anledning betvivla att de påståenden som ifrågavarande byråchef har gjort är riktiga. Men orsaken till att JO för sin del inte driver frågan vidare är helt enkelt att regeringens handläggningar inte faller under JO:s kompetens. Det är konstitutionsutskottets uppgift att ta upp den delen av frågan till granskning, och det är det vi har gjort.
Sedan de under avsnittet Näringshjälp i visst fall anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Vissa upphandlingsfrågor.

Herr talman! Under denna punkt är det två saker som jag vill beröra, den ena mycket kort och den andra litet mera ingående. Den första är kungörelsen om skyldighet för statliga myndigheter att anlita det halvstatliga flygbolaget Crownair AB. Den förordningen är skriven så att det finns ett antal undantagsparagrafer, och ser man noga efter och kontrollerar vad Crownair har för möjligheter att bedriva ifrågavarande flygverksamhet finner man att förordningen helt enkelt är skräddarsydd för att passa Crownair. Alla slags uppdrag som Crownair inte kan åta sig är undantagna från skyldigheten för statliga myndigheter att anlita bolaget. Jag tycker att detta är en olämplig förordning. Den strider mot andan i 1952 års upphandlingsförordning, som har gällt fram till årsskiftet. Den strider också, litet mera direkt, mot den nu gällande upphandlingsförordningen, och det kan inte stå i överensstämmelse med god praxis att statliga myndigheter på detta sätt åläggs att hos ett enda bolag beställa vissa tjänster. Det är inte den bästa garantin för att man får dessa tjänster på det billigaste och bästa sättet. Nog om detta. Den andra frågan, som jag tänker gå in på betydligt mer, är upphandlingen av vissa tjänster i samband med energibesparingskampanjen i höstas och i vintras. Där var det så att handelsdepartementet införskaffade vissa reklamoch konsulttjänster från det socialdemokraterna mycket närstående ARE-bolagen. För att göra det hela överskådligt skall jag börja med en kort kalendarisk redogörelse för vad som har ägt rum i fallet. Den 5 november kontaktar handelsdepartementet ARE-bolagen och önskar att man där gör utkast till tema, symbol osv. Den 6 november anordnas ett möte mellan handelsdepartementet, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, nämnden för samhällsinformation, ARE-bolagen och en del andra, där man diskuterar en besparingskampanj. Den 7 november är ett PM från handelsdepartementet daterad — den återfinns i underbilaga 4 till bilaga 17. Där heter det: ”Överstyrelsen” — dvs. överstyrelsen för ekonomiskt försvar — ”skall svara för samordningen av dessa insatser, samt för den del av kampanjen som riktar sig till allmänheten.” Den 8 november kommer det en begäran från överstyrelsen för ekonomiskt försvar till handelsdepartementet om ett anslag på 4,2 miljoner till en energibesparingskampanj.

Medel anslås till överstyrelsen för ekonomiskt försvar, och man förordnar om en energibesparingskommitté, knuten till överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Vart vill jag nu komma med detta? Jo, först och främst har man gjort ett avsteg från normala upphandlingsprinciper. Man har icke brutit mot ordalydelsen i 1952 års upphandlingsförord ning, som fortfarande gällde, men praxis var att även tjänster omfattades av förordningen, och denna praxis anslöt sig även handelsministern till i en frågedebatt här i kammaren den 29 november förra året. Man bröt alltså mot denna praxis för att ge ARE-bolagen besparingskam panjen. Vidare har handelsdepartementet ombesörjt upphandlingen av dessa tjänster i stället för den myndighet som är tillsatt för att sköta sådant. Det är alltså ett klart fall av s.k. ministerstyre. Så kommer jag till den del av kritiken som jag finner mest allvarlig. I frågedebatten den 29 november 1973 uppgav handelsministern följande skäl till att man gjort upphandlingen hos just detta bolag: ”Vi hade bråttom, mina herrar. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar utarbetade förslaget till sparkampanj. Det behandlades inom en vecka i kanslihuset och av regeringen innan beslutet togs. Innan beslutet hade fattats kunde inte kontakter tas med några företag, det borde ni väl inse. Då hade vederbörande tjänstemän två å tre dagar på sig för att åstadkomma den upphandling som var nödvändig.” Beslutet, herr talman, fattades den 16 november. Vi vet att den första kontakten med ARE-bolagen togs den 5 november, och att skriftlig bekräftelse på upphandlingen avsändes från handelsdepartementet den 8 november. Men handelsministern hävdar här i kammaren att man icke kunde ta några kontakter med något företag förrän den 16 november. Detta, herr talman, är icke vad jag kallar att direkt anstränga sig för att tala om sanningen inför kammaren. Uppenbarligen är det inte de snäva tidsskäl som man från socialdemokratiskt håll åberopat som är huvudanledningen till att ARE-bolagen fick beställningen. Det är tydligt att det finns något annat i bakgrunden. Det finns ingen anledning att i detta fall vara alltför överseende. Jag tycker att reservationen R till utskottets betänkande är en mild skrivning av den anmärkning som borde riktas mot vederbörande statsråd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen R.

Herr talman! Jag vill också med några ord beröra reservationen R under punkten Övriga frågor, som gäller upphandling från ARE-bolagen av vissa konsulttjänster. Det är noterbart att det förekom många sammanträffanden under första veckan i november 1973 — sammanträffanden mellan handelsdepartementet, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och nämnden för samhällsinformation — angående uppläggning av en kampanj för energisparandet. Två frågor uppställer sig här: Var det regeringen som genom sitt 122 handelsdepartement skulle ta initiativ och ansvar för den erforderliga upplysningskampanjen? Eller åvilade detta överstyrelsen för ekonomiskt försvar och nämnden för samhällsinformation? Regeringen kände sig tydligen ha det fulla ansvaret, eftersom man tog kontakt med ARE-bolagen före sammanträdena med överstyrelsen för ekonomiskt försvar och nämnden för samhällsinformation. Man blir ytterligare styrkt i den uppfattningen när man tar del av handelsdepartementets skrivelse den 8 november, som herr Lindahl i Hamburgsund nyss har citerat. Handelsministerns inlägg i riksdagens frågestund den 29 november 1973 är också förbryllande. Nu vill jag inte göra något stort nummer av handelsdepartementets agerande i öÖverstyrelsens ställe. Möjligen kan man fråga varför inte nämnden för samhällsinformation fick spela huvudrollen. Men när handelsdepartementet agerade tog det också ensamt ansvaret för upphandlingen av konsultuppdraget. Frågan blir då varför departementet inte tog kontakt med och begärde offert från andra reklambyråer. Det finns ganska många att välja på. Visserligen föreskriver inte 1952 års upphandlingskungörelse att även tjänster skall omfattas av upphandlingsbestämmelserna, men praxis har blivit sådan under årens lopp. Det var inte heller något litet uppdrag det gällde. Uppdraget innebar utarbetande av tidsplan, mediaplan, kampanjsymbol, produktion och förmedling av annonser, produktion och distribution av affischer, trycksaker till hushållen osv. Sammanlagt slussades 1,6 miljoner kronor till den reklambyrå som fick uppdraget, ARE-bolagen. Jag vill i detta sammanhang inte undanhålla kammaren den upplysningen att ARE-bolagens aktiekapital till 85 procent ägs av den socialdemokratiska partistyrelsen — naturligtvis inte av dess ledamöter personligen, men av dem som representanter för ägaren—partiet. Det vore mig fjärran, herr talman, att påstå att ARE-bolagen blivit otillbörligt gynnade i den här affären, men just den koppling i ägarintressena som fanns borde ha bjudit handelsministern att iaktta speciell försiktighet just i den här upphandlingen. Det heter i det klassiska citatet: Caesars hustru får inte ens misstänkas. Nu framhålls att det hela brådskade och att man inte hade tid att verkställa regelrätt upphandling. Det ger i så fall i blixtbelysning besked om att vår regering helt enkelt togs på sängen av den minskade oljetillförseln i höstas. Regeringen var oförberedd, och den saknade beredskap. Men jag skall redan nu lugna regeringspartiets talesman, som kommer efter mig i debatten, med att jag inte tänker utkräva ansvar för denna försumlighet i dag. Tvärtom menar jag att en regering har konstitutionell rätt att göra politiska felbedömningar; men då får i stället väljarna i val — i år eller senare — utkräva det ansvaret. Själv nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen R.

Herr talman! Det är viktigt att statlig upphandling sker på ett korrekt och affärsmässigt sätt. Konstitutionsutskottet har i år granskat två intressanta fall. Det gäller dels det halvstatliga flygbolaget Crownair, dels ARE-bolagen och dess Crownair är ett halvstatligt flygbolag med en förhållandevis begränsad 21 maj 1974 flygplansflotta. Detta flygbolag är inte i stånd att utföra alla de flygtjänster som man skulle kunna tänka sig att erhålla av ett företag av den här typen. Kungl. Maj:ts kungörelse om skyldighet för statliga myndigheter att anlita Crownair är också utformad så att statlig myndighet måste anlita Crownair med vissa specificerade undantag.

De tre första punkterna, herr talman, innebär inskränkningar som på ett märkligt sätt stämmer överens med just de luckor som finns i Crownairs flygplansflotta. Kort sagt: de uppdrag som Crownair icke kan utföra behöver enligt kungörelsen statliga myndigheter inte heller använda sig av Crownair för att utföra — vilket ju är både en självklarhet. Jag kan inte finna annat än att kungörelsen innebär att man har satt andan i upphandlingskungörelsen ur spel och att den innebär ett otillbörligt gynnande av Crownair. Herr talman! Den andra punkten gäller drivmedelsransoneringen och ARE-bolagen. Detta reklambolag är ägarmässigt mycket nära anslutet till regeringspartiet, till socialdemokratin. Det borde i ett sådant fall vara självklart för regeringen att iaktta en speciell försiktighet innan den ger ett uppdrag till ett företag med sådana ägandeförhållanden. ARE-bolagen fick i samband med drivmedelsransoneringen i vintras ett omfattande uppdrag från regeringen utan att regeringen följde de rutiner som normalt bör förekomma vid statlig upphandling. Något anbudsförfarande ägde inte rum. Man skyllde på brådska, men den brådskan var uppenbarligen inte särskilt stor. ARE-bolagen fick möjligheter att på ett tidigt stadium utforma en kampanj i enlighet med de önskemål som man hade på regeringssidan. Av den promemoria som är bifogad utskottets betänkande framgår det klart att rimlig tid fanns för att tillämpa ett anbudsförfarande. Herr talman! I det här fallet har alltså inte normala upphandlingsrutiner följts, utan man har gett ett uppdrag till ett bolag som är nära anknutet till regeringspartiet. Jag tycker personligen att regeringen i eget intresse borde undvika att ge uppdrag av denna karaktär till företag som ägarmässigt är anslutna till just regeringspartiet. Två tidigare talare har redovisat ytterligare aspekter på detta ärende. Jag skall därför nöja mig med de här kompletterande synpunkterna och ber att få yrka bifall till reservationen R, som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 22 behandlas under punkten 15 vissa upphandlingsfrågor, dels kungörelsen 598 år 1973 om skyldighet för statliga myndigheter att anlita det halvstatliga flygbolaget Crownair AB, dels upphandlingen av konsulttjänster från ARE-bolagen i samband med oljebesparingskampanjen under förra hösten. Det har gjorts gällande att regeringen inte skulle ha iakttagit de av statsmakterna fastställda normerna för statlig upphandling. Frågan angående Crownair AB har föranlett ett särskilt yttrande av utskottets folkpartist och moderaterna. Man ifrågasätter där om det överensstämmer med riktlinjerna för den statliga upphandlingen att i kungörelsen utfärda skyldighet för statliga myndigheter att anlita Crownair. Riksdagen beslöt i maj månad 1973 att godkänna propositionen 124 om förvärv av aktier i Crownair AB. I propositionen anfördes bl.a. att det torde vara naturligt att statliga myndigheter anlitar bolaget för flygtjänster.

Vid den tidpunkt som nu är i fråga hade den nya upphandlingskungörelsen emellertid inte trätt i kraft, utan 1952 års upphandlingskungörelse gällde och den innefattade inte tjänster. Regeringens handlande i detta avseende strider således inte mot den kungörelse som då gällde. Enligt utskottets mening föreligger sålunda inte anledning till erinran i vad gäller kungörelsen 598 år 1973 angående Crownair AB. Beträffande frågan om upphandling av konsulttjänster från ARE-bolagen i samband med oljebesparingskampanjen har det framlagts reservation från samtliga borgerliga utskottsledamöter. Man anser i reservationen att avvikelse skett från normala upphandlingsregler samt att handelsdepartementet, som fattat besluten om att ARE-bolagen skulle anlitas, gått in och styrt en underordnad myndighets upphandling och att detta bör betraktas som olämpligt. Det kan även i detta fall erinras om att det var 1952 års upphandlingskungörelse som gällde, och den omfattade inte upphandling av tjänster. Anledningen till denna beställning hos ARE-bolagen var ju den oljeoch energikris som drabbat även vårt land. Det var angeläget att snabbt gå ut med information till allmänheten för att på frivillig väg söka åstadkomma en nedskärning av energiförbrukningen. Man siktade till att på detta sätt kunna uppnå en besparing med 15 procent. Men det gällde att handla snabbt och att komma ut med informationen fortast möjligt. Man kontaktade då ARE-bolagen, som man tidigare kände till och som hade resurser att kunna åta sig ett sådant uppdrag omgående. Om man skulle ha avvaktat ett anbudsförfarande i normal omfattning hade värdefull tid gått förlorad. Man gav uppdraget till ARE-bolagen för att man snabbt skulle kunna uppnå avsedd effekt med besparingskampanjen och informationen. Nr 87 Utskottsmajoriteten har därför ansett att det inte föreligger någon Tisdagen den anledning till erinran mot handläggningen av denna upphandling. 21 maj 1974 Herr talman! Jag yrkar att utskottets anmälan i förevarande del läggs
utövning m.m. Herr talman! Jag fäste mig vid en del saker i herr Gustavssons i Vissa upphand Ängelholm inlägg. Han tyckte att det var naturligt, som det stod i propositionen, att statliga myndigheter skall utnyttja Crownair. Det kan lingsfrågor man kanske tycka, men det är dock inte detsamma som att statliga myndigheter skall åläggas att utnyttja Crownair. Herr Gustavsson i Ängelholm tycks ha drabbats av en viss begreppsförvirring. Han framförde något som jag nästan tyckte lät som om han trodde att Crownair var en statlig myndighet och att det var naturligt att statliga myndigheter hjälpte varandra. Men Crownair är faktiskt ett enskilt bolag även om det råkar vara ägt av försvarsdepartementet. Sedan kom vi in på detta med ARE-bolagen. Där återstår uppenbarligen det enda argumentet att det var bråttom och att man därför inte kunde kontakta något annat företag. Jag citerade i mitt förra inlägg herr Feldt. Hans motivering var att man inte kunde kontakta något företag innan beslutet var fattat. Vi har dock papper på att man hade kontaktat och givit beställningen till ARE-bolagen innan beslutet var fattat så där var brådskan tydligen alldeles orimlig. Jag finner att herr Gustavsson tiger och alltså i stort sett samtycker till att handelsdepartementet hade styrt upphandlingen i de här frågorna och att den myndighet som var tillsatt att sköta den inte fick något alls att säga till om. Jag konstaterar också att herr Gustavsson i Ängelholm erkänner att handelsministerns argumentering för varför man gjorde på detta sätt tydligen inte riktigt hänger ihop med det faktiska händelseförloppet.

Herr talman! När det gällde Crownair sade jag i mitt anförande att det var ett halvstatligt företag. Beträffande ARE-bolagen kan man inte komma i från att det är ett företag som är känt för att ha resurser just inom det här gebitet. Jag bara undrar om man från borgerligt håll hade varit lika angelägna att kritisera regeringens handlande i det här fallet om det varit ett företag som inte haft socialdemokratisk anknytning. Jag kan inte finna att regeringen på något sätt har överskridit sina befogenheter med tanke på den upphandlingskungörelse som gällde vid tillfället för beslutets fattande.
Herr talman! Vi kan alltså konstatera att det inte togs några som helst kontakter med andra företag och att det antogs vara naturligt att kontakta ARE-bolagen. Man hade god kännedom om företaget, något som jag absolut inte tvivlar på att socialdemokraterna har; tvärtom skulle jag ha tyckt att det vore konstigt om de inte haft det. Därmed torde vi 127 vara ganska överens herr Gustavsson och jag, trots att vi har olika uppfattning när det gäller reservationen, om att det enda försvaret regeringen har är att det var bråttom. Regeringens officiella motivering till varför det var så bråttom har i två inlägg lästs upp, men vi finner att den inte håller. Det enda som håller i det här fallet är reservationen.
Sedan samtliga under avsnittet Vissa upphandlingsfrågor anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Bevakning av statens fordran för försäljning av visst örlogsfartyg till Chile.
Sedan alla under avsnittet Årets granskningsarbete anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Den s.k. IB-affären.
Herr talman! Den 15 maj 1971 beslöt Kungl. Maj:t att ge förenade fabriksverken tillstånd att utföra den svenska kryssaren Göta Lejon till Chile. Chile hade just då fått en socialistisk regering. Den aktuella kryssaren ansågs för dyr i drift av den svenska marinen som därför gärna såg att den avyttrades. Det märkliga inträffade då att det fattiga, socialistiska u-landet Chile ansåg sig ha råd att inköpa och hålla sig med en kryssare av denna storleksordning, och köp kom till stånd. Notabelt i sammanhanget är att den svenska regeringen annars iakttagit en mycket strikt inställning — enligt mitt och många andras förmenande alltför strikt — när det gäller export av krigsmateriel. Den här debatten gäller vad som sedan har inträffat. Den chilenska staten har inte haft råd att betala köpeskillingen. Man fick stora besvär med sin ekonomi, och betalningarna inställdes efter något år. Vad som i dag framgår av konstitutionsutskottets betänkande — och det är den nyhet som utgör anledningen till att jag tar till orda — är att hittills endast hälften av köpeskillingen erlagts, trots att det nu är tre år sedan köpet kom till stånd. Detta måste betraktas som otillfredsställande. I sammanhanget kan jag inte underlåta att göra en annan reflexion. Paradoxalt nog kom kryssaren Göta Lejon, försåld av den svenska socialdemokratiska regeringen till dess socialistiska vänner i Chile, att spela en betydelsefull roll i det uppror som störtade regeringen Allende. Kryssaren tog en aktiv del i inledningsskedet när det gällde att bana vägen för militärregeringen i Chile i höstas. Man kan, herr talman, konstatera att regeringen Allende bl.a. kom att störtas med hjälp av en före detta svensk kryssare. Jag anser det vara någonting att lägga på minnet för framtiden. Regeringen har uppenbarligen samma principer för export av krigsmateriel som man under senare år har haft när det gällt svensk u-hjälp. Man har gärna gett hjälp till länder som man känt sig politiskt befryndad med. Uppenbarligen tillåter man också export av krigsmateriel till dessa länder, medan man i andra sammanhang intar en mycket restriktiv inställning.

Herr talman! Jag satt och försökte hitta någon substans att ta fasta på i herr Björcks i Nässjö inlägg, men där fanns ingenting som hade någon som helst relevans ur konstitutionell synpunkt. Herr Björck gick vidare med den trista meritlista han har när det gäller reaktionära utrikespolitiska värderingar — Vietnam, Chile osv. — och luftade dem litet i allmänna ordalag genom att anknyta till några förhållanden här. Men vad har herr Björcks reaktionära utrikespolitiska värderingar att göra med de konstitutionella synpunkterna? Jag vill konstatera att utskottet i den här frågan säger att man icke funnit anledning att göra något särskilt uttalande. I detta fall har herr Björck icke heller funnit någon anledning till uttalande i utskottsbehandlingen. Han har inte reserverat sig. Han har inte fogat något särskilt yttrande till denna punkt. Han hade inte heller i sitt inlägg här några konstitutionella synpunkter, varför man väl får nöja sig med att beklaga inlägget.
Herr talman! Herr Bergqvist var ledsen över att han inte kunde hitta någon substans i mitt uttalande. Jag är lika ledsen över att ha tvingats lyssna till hans märkliga försök tidigare i kväll att försvara ett s.k. enmansbolag. Vi skall inte diskutera den saken nu, men herr Bergqvist har i andra sammanhang varit mycket alert när det gällt skärpt beskattning — men för en stund sedan försvarade han av hjärtans lust och i blint partinit raka motsatsen. Orsaken till att jag velat yttra mig i denna fråga har — och det borde herr Bergqvist som ledamot av konstitutionsutskottet känna till — i högsta grad en konstitutionell anknytning. Den svenska regeringen har brutit mot tidigare praxis i vad gäller krigsmaterielexport och resultatet härav har blivit att vi ännu efter tre år bara erhållit hälften av köpeskillingen för den här affären. Köpeskillingens storlek är hemligstämplad, och jag kan därför tyvärr inte avslöja beloppet. Men det rör sig om ett stort antal miljoner som vi hittills icke erhållit på grund av regeringens handlande i frågan. Vad är detta om icke någonting som har att göra med en konstitutionell granskning?

Herr talman! I det senaste inlägget sade herr Björck i Nässjö faktiskt någonting som vi kan ta på i en dechargedebatt; han kritiserade nu statsrådens handläggning av en viss fråga. Men då blir det fantastiskt märkligt! Herr Björck har deltagit i konstitutionsutskottets granskning. Han har aktualiserat en kanslipromemoria för att få in vissa faktauppgifter i ärendet. Men därutöver har herr Björck i utskottsarbetet inte haft några synpunkter. I utskottsbetänkandet står — och herr Björck är antecknad som närvarande vid justeringen — att utskottet icke funnit anledning att göra några särskilda uttalanden beträffande dessa frågor. Herr Björck har inte reserverat sig, och han har inte avgivit något särskilt yttrande. Först håller han här ett anförande som icke har någon relevans från konstitutionell synpunkt, och sedan kommer han i dechargedebattens slutminuter och utslungar ett fantastiskt påstående beträffande den svenska regeringens handläggning av en viss fråga. Trots att det nu kom in ett konstitutionellt inslag i herr Björcks senaste anförande, så kvarstår mitt beklagande.
Herr talman! Om herr Bergqvist hade lyssnat till mitt första inlägg och inte varit så upphetsad, så hade jag inte behövt gå upp andra gången. Jag gjorde i mitt första inlägg samma konstaterande som i det andra, nämligen att vi bara erhållit hälften av köpeskillingen. Orsaken till att jag inte reserverat mig är att det skulle vara meningslöst i detta ärende. Regeringen gjorde 1971 en felbedömning. Detta har redan lett till en reservation från de moderata ledamöterna i utskottet — det skedde förra året, och det borde herr Bergqvist känna till om han hade läst in ärendet. Vad det nu gäller är vad som skett sedan dess i fråga om att bevaka att köpeskillingen erläggs. Nu kostaterar vi att hälften av köpeskillingen fortfarande återstår. Vi har ännu ingen aning om när de resterande pengarna kommer att inflyta. Denna sak togs alltså upp redan i förra årets dechargegranskning. När ett ärende inte är avslutat, är det självfallet riktigt att konstatera vad som fortfarande brister.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag begär ordet ytterligare en gång. Men kan inte moderata samlingspartiet ordna någon veckoslutskurs i samhällsfrågor som herr Björck i Nässjö kan få delta i för att lära sig det grundläggande om vad en dechargegranskning är? Herr Björck hoppar från det ena till det andra. Hans första inlägg innehöll en uppgift om att Sverige bara har fått tillbaka halva beloppet när det gäller exportkreditgarantierna. Det har i och för sig ingenting att göra med en granskning av statsrådens ämbetsutövning, om man inte sätter in det i en kritik mot något statsråd. Det gjorde inte herr Björck under utskottsbehandlingen och inte heller i sitt första inlägg. Nu gör han det, och då får jag konstatera att det inte går att krypa bakom förra årets diskussion om exportkreditgarantier och säga att vi förra året hade frågan uppe. Herr Björck kan inte komma ifrån att utskottet anför: ”Utskottet har inte funnit anledning att göra några särskilda uttalanden beträffande dessa frågor.” Fakta är redovisade. Ingen kritik har framförts, och herr Björck har skrivit under utskottsbetänkandet. Nu kommer han i efterhand och beklagar det. Får jag rekommendera honom att följa utskottsarbetet litet bättre än han har gjort i år?
Herr talman! Till det sista vill jag bara säga att skall man döma av närvaron i konstitutionsutskottet har jag varit långt flitigare än herr Bergqvist. Herr Bergqvist för debatten på en låg nivå, som jag inte tycker är lämplig i detta sammanhang. Självfallet kan man diskutera frågor i en dechargegranskning, även om man inte riktat någon direkt anmärkning. Om herr Bergqvist varit här i dag på morgonen i den inledande omgången, skulle han ha funnit att både oppositionen och hans egna partikamrater tog upp en lång rad punkter till diskussion där utskottet haft en enhällig uppfattning. Har det skett tidigare under debatten, är det självklart att så kan ske även nu. Om herr Bergqvist önskar flera reservationer från de borgerliga Nr87 utskottsledamöterna, kan säkert detta krav tillgodoses. Men utskottets Tisdagen den ordförande har tidigare i dag bittert klagat över det stora antalet 21 maj 1974 reservationer. Det tycks råda en bristande samstämmighet mellan de socialdemokratiska utskottsledamöterna. Faktum kvarstår — och det har en klar konstitutionell aspekt — att regeringen har gjort en affär, som blivit dålig för Sverige på grund av att staten förlorat ett stort antal miljoner kronor, såvitt nu kan bedömas.
tens fordran för Herr talman! Jag ger mig inte. försäljning av visst Vi efterlyser inte ett stort antal reservationer. Men har man kritik att örlogsfartyg till rikta, är det rimligt att man för fram den i utskottsbehandlingen på Chile vanligt sätt och inte kommer stickande i efterhand. I utskottsbe själv anslutit sig till. Att sedan komma med anmärkningar är inte riktigt

Herr talman! Bestämmelserna om fastighetstaxering har ofta stor betydelse för både enskilda och kommuner. Det gäller också de regler som inför en allmän fastighetstaxering ges beträffande taxering av vattenfallsfastigheter. Taxeringsvärdet på vattenfallsfastigheter skall vid 1975 års fastighetstaxering liksom beträffande andra fastigheter bestämmas till 75 procent av marknadsvärdet. För att få fram marknadsvärdet kan liksom tidigare två alternativa metoder användas, nämligen avkastningsmetoden eller anläggningskostnadsmetoden. I praktiken har emellertid alltid anläggningskostnadsmetoden kommit att användas, eftersom man ansett sig sakna enhetliga principer för att använda avkastningsmetoden. Resultatet av 1970 års fastighetstaxering medförde när det gällde kraftverk och regleringsdammar en tidvis ganska livlig debatt därför att den använda värderingsmetoden — anläggningskostnadsmetoden — ansågs ha medfört väsentligt sjunkande taxeringsvärden i förhållande till tidigare taxeringar och i jämförelse med andra fastigheter. Eftersom en stor del av våra kraftverk finns i Norrlandslänen betyder det en i många fall inte ringa reducering av skatteunderlaget för kommuner och landsting i Norrlandslänen. I vissa fall kunde frågan om taxeringsvärdena besvärsvägen föras upp i högre instans, och då ägde också en justering till rimligare värden rum trots att anläggningskostnadsmetoden användes, medan i andra fall besvärsmöjligheten försummades. Inför 1975 års fastighetstaxering kommer i den fråga det här gäller samma metoder som tidigare att tillämpas: formellt de två metoderna alternativt, reellt anläggningskostnadsmetoden. I motionen 964, där mitt namn står först, liksom i motionen 1802 förordas att i framtiden avkastningsmetoden i första hand bör begagnas därför att den ger ett mer korrekt fastighetsvärde. Som motionär konstaterar jag med tillfredsställelse att skatteutskottet har uttalat sig till förmån för avkastningsprincipen. Utskottet säger att det delar ”motionärernas uppfattning, att en värderingsmetod, som i princip grundar sig på kraftverksanläggningens beräknade avkastning, är lämpligare för att åstadkomma ett mer rättvisande marknadsvärde”. Även om utskottet nu inte är berett — det är tydligen av praktiska skäl — att förorda att metoden som huvudregel skall användas vid 1975 års fastighetstaxering, menar utskottet dock att den om möjligt redan då bör tillämpas i ökad omfattning och att en övergång till denna värderingsmetod — alltså avkastningsmetoden — bör övervägas inför senare allmänna fastighetstaxeringar. Det får, som utskottet säger, nu ankomma på riksskatteverket att utfärda sådana anvisningar att nivån på taxeringsvärdena för kraftverk kommer i paritet med andra fastigheter vid 1975 års taxering. Det finns väl all anledning för kommuner och landsting, inte minst i Norrlandslänen, att med observans följa frågan inför nu stundande fastighetstaxeringsomgång. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet tycker, som herr Winberg säger, att avkastningsmetoden vore bättre att använda än anskaffningsmetoden. Men det finns inga tekniska möjligheter att tillämpa den, eftersom det inte finns några regler utarbetade. I det läget anser utskottet att vi får använda de regler som går att använda. Eftersom dessa i år har kompletterats med de s.k. godhetsklasserna, där man ändå får in ett visst avkastningsvärde, anser utskottet att det inte finns anledning att vidta ändringar förrän nästa gång det blir fastighetstaxering. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid justitieutskottets betänkande nr 18 finns fogad en reservation av bl.a, utskottets samtliga centerpartister. Reservationen innebär inte att centerpartiet ställer sig avvisande till de föreslagna ändringarna i rättshjälpslagen; de ändringarna är utskottets samtliga ledamöter eniga om att tillstyrka. Reservationen handlar i första hand om en rättviseoch jämlikhetsfråga. Den gäller rättshjälp till näringsidkare. När rättshjälpslagen antogs våren 1972 undantogs näringsidkare från denna förmån. Rättshjälp skall nämligen inte få lämnas till näringsidkare i angelägenheter som har samband med hans näringsverksamhet, om inte särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet. Redan vid behandlingen av propositionen 4 år 1972 krävdes av bl.a. centerpartiet att rättshjälpen skulle omfatta även näringsidkare, I propositionen 132 år 1972 föreslogs de första ändringarna i den lag som riksdagen antagit tidigare samma år. Även då krävdes i en motion från bl.a. centerpartiet att rättshjälpslagens regler skulle omfatta även näringsidkare som inte är juridisk person. Under den allmänna motionstiden vid 1974 års riksdag återkom kravet, denna gång i en enskild motion av herr Johansson i Växjö och herr Olsson i Sundsvall. Den grupp det här gäller består bl.a. av sådana näringsidkare som med lätthet kan jämföras med löntagare i lågoch mellaninkomstlägena.

Utskottsmajoriteten, som tidigare bestod av socialdemokrater och kommunister, hade emellertid ingen förståelse för det här kravet. Nu har det dock skett en svängning i uppfattningen, och även den tidigare utskottsmajoriteten har givit med sig och anser bl.a. att det onekligen finns tolkningssvårigheter och gränsdragningsproblem. Det är svårt att avgöra om sökandens ekonomiska förhållanden är sådana att de motiverar slutsatsen att särskilda skäl föreligger för rättshjälp. Ett annat gränsdragningsproblem är när en rörelse har hög omsättning men låg nettointäkt, liksom svårigheterna att avgöra om den sökande är näringsidkare eller inte. Detta har gjort att ett enigt utskott nu säger att frågan om rättshjälp åt näringsidkare kan behöva övervägas. Därför vill inte utskottet motsätta sig motionärernas önskemål om att den här frågan skall tas upp till omprövning. Så långt är således utskottet enigt, det är först därefter som meningarna går något isär. Utskottsmajoriteten, med socialdemokrater, folkpartister och kommunister, anser att det för en sådan omprövning inte bör läggas fast några bestämda riktlinjer. Men man framhåller att det är uppenbart att de särskilda problemen för mindre och medelstora företag liksom den statsfinansiella aspekten måste ägnas särskild uppmärksamhet. När omprövningen skall ske och hur den skall gå till och vad den egentligen skall leda till har utskottsmajoriteten ingen direkt mening om, utan överlåter det till Kungl. Maj:t för avgörande med önskemålet om att det skall ske utan onödigt dröjsmål. Reservanterna — centerpartister och moderater — anser att omprövningen skall gälla hela problematiken och att man särskilt skall se till de kritiska synpunkter som kom fram under förarbetena till rättshjälpslagen. Man skall också se till den sociala aspekten därför att det är lika angeläget att näringsidkare i små ekonomiska omständigheter får möjlighet att ta till vara sin rätt när det gäller hans näring som att han får hjälp när det gäller hans rent privata angelägenheter. Vi anser att han och hans familj i båda dessa fall drabbas lika hårt om han på grund av utebliven hjälp förlorar sin rätt och därigenom kommer i ett ekonomiskt trångmål. De flesta av de näringsidkare som jag nyss nämnde har som regel inte ekonomiska resurser att utan vidare klara oförutsedda rättegångskostnader. Och skulle det vara så att de kan klara det, finns det också regler för hur man skall förfara, hur mycket de själva skall bidra med; de kanske rent av i en del fall måste betala alla kostnader själva. Vad som nu är väsentligt är att rättvisa och jämlikhet får avgörande betydelse så att näringsidkare i normalfallen inte utesluts från möjligheterna att få allmän rättshjälp. Vidare anser vi att omprövningen skall ske så snabbt att ett förslag kan framläggas redan till 1975 års riksdag. Måste vi vänta på en samlad bedömning av utvecklingen på rättshjälpsområdet, som departementschefen har förutskickat och som också utskottsmajoriteten vill, då kan det dröja länge innan den här frågan får sin lösning. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationen av fru Kristensson m, fl. vid punkten D och till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! I de allra flesta frågor som tas upp i justitieutskottets betänkande om förändringar i rättshjälpslagen är vi, som herr Polstam mycket riktigt uttryckte det, ganska överens i våra bedömningar. Vi är väl heller inte så långt ifrån varandra när det gäller handläggningen av den speciella frågan om rättshjälp åt näringsidkare. Det kan måhända för den oinvigde se något underligt ut att vi inte kunnat skriva ihop oss och undvikit en reservation. För min del trodde jag under utskottsarbetet och diskussionen där att vi var på väg att nå en kompromiss. Jag vill gärna säga att vi ifrån de socialdemokratiska ledamöternas sida i utskottet gjort rätt stora eftergifter för att få ett enigt utskott. För centerns och moderaternas ledamöter i utskottet var tydligen inte vår kompromissvilja tillräcklig, varför det anmäldes en reservation. Den enda synbara skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är såvitt jag förstår att reservanterna preciserar att rättshjälp åt näringsidkare skall omprövas så snart att förslag i ämnet föreläggs nästa års riksdag. Såvitt jag kan minnas från diskussionen i utskottet nämndes där inte tidpunkten 1975, då förslag skulle föreligga, utan det är någonting som tillkommit i reservationen. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att omprövning beträffande rättshjälp åt näringsidkare kommer till stånd utan onödigt dröjsmål. Skillnaden är således inte så stor. Nu är jag medveten om att reservanterna anser att skrivningen i reservationen är mera preciserad än utskottsmajoritetens skrivning. Trots detta förstår jag inte riktigt behovet av en reservation i den här frågan. Vi tycks ju vara överens om de principer som ligger bakom den nu gällande ordningen. Eller har jag möjligen missförstått det? När jag säger att vi är överens om principerna, tänker jag på att rättshjälpen i första hand bör ge skydd för oförutsedda händelser som berör den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. De rättsliga angelägenheterna i näringsverksamheten är av en något annan karaktär än i privatlivet och varierar dessutom starkt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Trots detta gav vi vid behandlingen 1972 uttryck för att det kunde finnas skäl att följa utvecklingen med uppmärksamhet och att ånyo överväga frågan sedan erfarenheter vunnits av det nya systemets tillämpning. Vår uppfattning är således inte — som herr Polstam här ville ge uttryck för — något som kommit på vid den behandling som nu skett i den här frågan. Trots att rättshjälpslagen alltså inte varit i kraft ens ett år vill vi från utskottsmajoritetens sida inte motsätta oss motionärernas önskemål att frågan om rättshjälp åt näringsidkare tas upp till omprövning. I motsats till reservanterna anser vi emellertid att riksdagen inte i dag skall fastlägga några bestämda riktlinjer för denna prövning. Jag tror för min del att det blir lättare att finna en riktig lösning på problemet om vi inte binder utredningsarbetet genom speciella krav.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

Herr talman! I frågan om rättshjälp till näringsidkare även i angelägenhet som har samband med näringsverksamheten kan jag för min del till stora delar instämma i vad herr Polstam sade. Den nuvarande lagen är för denna kategori otillräcklig och den är dessutom ganska dunkel. Förutom att lagen erbjuder tolkningssvårigheter innebär den att stora grupper av småföretagare, som verkligen skulle behöva hjälp till sina rättegångskostnader, inte har möjlighet att erhålla sådan. Vid lagens antagande verkade folkpartiet för att näringsidkare i en helt annan utsträckning än vad som nu är fallet skulle få hjälp till sina rättegångskostnader. Det framgår bl.a. av den reservation som jag själv var med om att framföra när lagen om rättshjälp antogs år 1972. Men även om jag alltså till stora delar instämmer i vad reservanterna uttalat, kommer jag till en helt annan slutsats, nämligen att det inte behövs någon reservation i år.

Utskottet utgår också ifrån att omprövningen i just denna del kommer till stånd utan onödigt dröjsmål. För folkpartiets del ligger principen fast, den princip som innebär att näringsidkare, i synnerhet de mindre, skall beredas möjlighet till rättshjälp i angelägenhet som har med näringsverksamheten att göra. Som partiets representant i justitieutskottet har jag för min del gjort den bedömningen att ett bifall till utskottets hemställan i allt väsentligt kommer att gagna de berörda grupperna, och jag yrkar för min del alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under senare år har vi här i kammaren vid åtskilliga tillfällen haft en del meningsutbyten angående utformningen av samhällets rättshjälp. Hela rättshjälpssystemet fick ett helt nytt utseende i och med att rättshjälpslagen trädde i kraft den 1juli i fjol. I de meningsutbyten vi haft har alla — tror jag — varit överens om att rättshjälpen borde förbättras och utvidgas, men vi har haft olika mening om på vilket sätt detta lämpligen borde ske. Vad vi i dag har att ta ställning till är ett förslag om ändring av rättshjälpslagen, en ändring som inte innebär särskilt omfattande nyheter. I samband därmed föreligger också till behandling ett antal motioner som gäller rättshjälpsfrågor. I motionen 386 har några ledamöter från moderata samlingspartiet tagit upp en del frågor, där vi anser att en tillfredsställande lösning hittills inte har åstadkommits. Jag tänker här närmare beröra några av dessa frågor. Tidigare har vid flera tillfällen i kammaren — nyss av herr Polstam — påpekats det otillfredsställande i att allmän rättshjälp enligt huvudregeln inte kan lämnas näringsidkare i, som det heter, angelägenhet som har samband med hans näringsverksamhet. Det är otillfredsställande, bl.a. därför att det ofta är svårt att dra gränser mellan den som skall anses som näringsidkare och den som inte skall det enligt rättshjälpslagens mening. De som omfattas av begreppet näringsidkare är heller inte någon homogen grupp, avskild från andra, utan begreppet är en sammanfattning av ett antal människor, som driver verksamhet och näring under mycket skiftande ekonomiska förhållanden. Varför skall just vissa människor alltid vara nödsakade att hålla en ekonomisk beredskap, om de skulle behöva delta i en rättegång och bli förorsakade rättegångskostnader? Så har vi frågat förut och vi ställer samma fråga också i dag. Som exempel på sådana människor har vi nämnt hantverkare, lantbrukare, handlande och författare. Utskottsmajoriteten förefaller dela motionärernas mening att detta är en fråga som bör omprövas, men majoriteten hävdar samtidigt att det inte är så brådskande utan att omprövning kan ske i samband med en framtida samlad bedömning av utvecklingen på detta område, såsom har förutskickats från justitiedepartementet. Herr Jönssons i Malmö anförande visar dock ett förhållandevis ljumt intresse för detta problems lösning. Här har, som jag ser det, reservanterna en mer realistisk uppfattning, när de uttalar att den omprövning som bör göras i denna fråga bör ske skyndsamt och inte anstå till den väntade samlade bedömningen. Eftersom nu gällande regler uppenbarligen inte är utformade på ett riktigt sätt, bör dessa ändras så snart som möjligt. Därför finns det allt skäl för kammaren att ansluta sig till reservationen, som kräver att förslag i ämnet skall föreläggas 1975 års riksdag. Vid två tidigare tillfällen har en gemensam borgerlig reservation på denna punkt förekommit. Därför är det med viss förvåning man konstaterar att folkpartiets representant i justitieutskottet nu inte är med på moderata samlingspartiets och centerpartiets reservation. Herr Petersson i Röstånga har nyss förklarat att någon reservation inte behövs. Han anser att denna ändring kommer till stånd ändå. Men det betyder ju att han överlåter bedömningen av tidpunkten till Kungl. Maj:t. Eftersom folkpartiet tidigare varit med på denna reservation och krävt att en ändring snarast möjligt skall ske, kan man få intrycket att folkpartiet nu anser att en lösning av frågan om näringsidkares rätt till rättshjälp inte är lika brådskande som förut. Även problemet med kostnaderna för särskilt utsedd skiftesman i samband med bodelning kräver en annan lösning än den hittills valda. Särskilt när det gäller något mer komplicerade bodelningar, t.ex. efter vissa äktenskapsskillnader, kan det finnas behov av skiftesman, även om båda parter har rättshjälp med förordnat biträde. Kostnaderna för skiftesman har i sådana fall inte ansetts kunna ersättas av allmänna medel, och detta kan medföra att bodelningen blir svår att klara av, om parterna måste avstå från att anlita särskild skiftesman. Nu framhåller utskottet att denna fråga enligt ett uttalande av justitieministern är under övervägande inom justitiedepartementet, och utskottet uttalar vikten av att en tillfredsställande reglering av kostnadsansvaret för särskilt utsedd skiftesman snarast kommer till stånd. Även vikten av saklig och korrekt information har tagits upp i vår motion.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
Herr talman!

Även herr Jönsson i Malmö har ju klart och tydligt deklarerat att socialdemokraterna har gått oss till mötes i mycket stora delar. Vi hade eventuellt fått en lottsituation, men resultatet kunde också ha blivit att vi stått kvar på exakt samma punkt som vi gjorde för två år sedan, och det tycker jag är litet för hög insats att spela med när det inte behövs.
Herr talman! Låt mig bara påpeka att vid de två tidigare tillfällen då vi har handlagt det här ärendet i kammaren har det funnits en gemensam borgerlig reservation, som alltså biträtts även av herr Petersson i Röstånga och hans parti. Vid det första tillfället, våren 1972, konstaterades i reservationen från de tre borgerliga partierna att man inte kunde godta en begränsning av möjligheterna för näringsidkare att få rättshjälp, och man begärde särskilt att de här övervägandena och förslagen skulle föreläggas riksdagen innan rättshjälpslagen trädde i kraft. Den andra gången — det var våren 1973 — begärde reservanterna också att en omarbetning av lagrummet skulle ske innan lagstiftningen trädde i kraft. Då ansåg alla tre partierna att det var viktigt att en ändring kom till stånd så att inte lagen trädde i kraft med den som vi anser sämre utformningen. Nu har lagen trätt i kraft, och då menar jag att det finns ännu större skäl för att se till att det blir en skyndsam förbättring. Reservationen innebär ju ett direkt krav på att här skall det finnas ett förslag till 1975 års riksdag, men utskottsmajoriteten överlämnar till Kungl. Maj:t att göra bedömningen av när översynen skall ske.
Herr talman! Jag har deklarerat att jag var med på en reservation 1972. Jag konstaterade också att lagen har trätt i kraft. Men det har väl faktiskt hänt något väsentligt i utskottets skrivning, och det tycker jag att herr Winberg borde ha observerat. Herr Polstam, som också har talat för reservationen, har sagt att vi har kommit varandra ganska mycket till mötes men att det finns vissa skillnader. Om vi kunnat komma varandra till mötes i utskottet och man tycker att man har blivit tillgodosedd, så skall man väl inte vara så statisk att man står kvar vid exakt samma ståndpunkt som tidigare. Vi kan ju se att här kommer det att ske framsteg, de framsteg som vi alla önskar.
Herr talman! Om man kan anse sig tillfredsställd i denna fråga är ju beroende av vilken ambition man har när det gäller att lösa frågan för näringsidkarna.